Herr talman! Jag har funnit att trafikutskottets logik haltar en aning i denna fråga. Man tycker att det här är ett bra förslag, men trots detta avstyrks det. Man måste fråga sig — och det tror jag herr Lothigius instämmer i — om det departementets är nödvändigt att SJ:s järnvägsstationer skall ha en i särklass sämre standard verksamhetsomän andra offentliga lokaler. Är man ense om att det inte bör vara på det sättet, råde tycker jag också att det är dags för åtgärder. Det enda argument mot motionskravet som jag kan finna i utskottsbetänkandet är att man förväntar sig initiativ från SJ. Men vad är det som ger utskottet anledning att förvänta sig ett sådant initiativ? Har inte vanhävden av våra stationshus pågått tillräckligt länge för att det skall finnas skäl att ta initiativ från riksdagens sida. Det är i alla fall så jag ser på frågan. Nu sade herr Lothigius att man av artighet borde behandla motionerna i debatten. Jag har ingen anmärkning mot artigheten vid behandlingen av min motion vare sig från trafikutskottet eller från herr Lothigius, men låt mig ändå säga: det är bra med artighet, men det är faktiskt ännu bättre med resultat.
Herr talman! Herr Lothigius talade om att en upprustning och modernisering av Södertälje Södra skulle kräva miljardbelop. Jag utgår från att det var en felsägning, eftersom vi fortfarande talar om en summa av några få miljoner. De krav som jag tar upp i min motion gäller åtgärder på ungefär 15 milj.kr., och med hänsyn till den nyckelställning som denna fjärrtågstation har i hela regionen anser vi att detta belopp är mycket väl motiverat. Men vad vi för dagen absolut vill åstadkomma är en brytning av det dödläge som sedan länge har rått i de förhandlingar som pågår mellan SL och SJ. Jag har gång på gång här i kammaren försökt motivera att även SJ har ett ansvar för att vi kommer till ett positivt resultat när det gäller denna station. Kan herr Lothigius och trafikutskottet hjälpa oss, så att det i fortsättningen blir mera positiva förhandlingar, som leder till konkreta resultat för Södertälje Södra, är vi mycket tacksamma på kommunalt håll. Det är i detta sammanhang inte pengarnas storlek som är det avgörande hindret.
Herr talman! Lennart Andersson har kommenterat en fråga som jag begärde ordet för i anslutning till Wilhelm Lothigius anförande. Jag kan därför fatta mig mycket kort. Jag vill bara erinra om att enligt SJ:s egen utredning för några år sedan skulle kostnaderna för att lösa ”Södra-eländet” genom en planskild korsning uppgå till 8,5 milj.kr. Vid de förhandlingar som har förts senare har man kommit fram till att det nu skulle röra sig om en kostnad på 10-12 milj.kr. Det är alltså inte fråga om några miljardbelopp. 41 Jag tror att det i och för sig inte kan vara nödvändigt med en ny utredning för att se hur man bäst skall klara problemen och jag menar att ett belopp av den storlek som det är fråga om inte kan få vara avgörande. Jag behöver bara jämföra med vad som exempelvis investeras i tunnelbanestationer inom Stockholms kommun för att var och en skall förstå att 10-15 milj.kr. för en lösning av ”Södra-eländet” i detta sammanhang inte är så stora pengar.
Herr talman! När jag uttalade mig om en kostnad på någon miljard inräknade jag hela trafiksystemet som sådant, och det borde jag inte ha gjort. Det rör sig i detta fall om andra summor. Jag tycker däremot att det är felaktigt att påstå att Södertälje Södra skulle kunna betecknas som någon form av råtthål. Förhållandena där är inte bra, och SJ bör snarast medverka till en förändring i samarbete med kommunen. Frågan om våra väntsalar tycker jag inte har den digniteten att trafikutskottet behöver föreslå riksdagen ett tillkännagivande för regeringen. Det räcker att vi talar om att vi tycker som herr Berndtson på den punkten. Att SJ bör ta fram målarpenseln och snygga upp väntsalarna behöver man inte skriva till regeringen om. Vi tror att det räcker med detta påpekande.
Herr talman! Carl-Wilhelm Lothigius tycker inte att man skall tala om råtthål, men det är faktiskt den närmaste liknelse man kan hitta, om man verkligen på platsen har studerat förhållandena. Det är en femtio år gammal anläggning, byggd efter den tidens förhållanden, som fortfarande måste vara i bruk och som omöjliggör för många äldre människor att över huvud taget använda sig av tågförbindelse från Södertälje. Sedan vill jag också som en liten jämförelse med de 10-15 miljoner som det skulle kosta att lösa det här problemet påpeka att de beslut som tagits exempelvis om den nya Skanstullsbron för att främja bilismen kommer att innebära kostnader på i runt tal 200 milj.kr.

Herr talman! Det är med en viss förstämning jag konstaterar att vår opolitiske justitieminister är så till den grad opolitisk att han inte anser sig behöva iaktta parlamentarismens regler om regeringens ansvar inför riksdagen. Enligt fast parlamentarisk sedvänja åligger det ett statsråd att försvara sina egna propositioner i riksdagen. Men herr Romanus bänk står tom här i dag. Jag vet inte om justitieministerns frånvaro är ett utslag av omdömeslöshet eller avslöjar hans ringaktning för riksdagsarbetet. Man får hoppas att det inte är ekonomiministerns dåliga exempel från finansdebatten i förra veckan som börjar smitta av sig på de andra statsråden. Riksdagen "har annars inte besvärat justitieministern i onödan, och justitieministern har sannerligen inte besvärat oss i onödan. Det har varit en stillsam syssla att vara ledamot av justitieutskottet under den tid herr Romanus varit chef för justitiedepartementet. Under hela den tid som gått sedan regeringsskiftet hösten 1976 har herr Romanus inte försett justitieutskottet med fler än två eller tre propositioner av någon beskaffenhet. En av de propositionerna kommer upp till behandling inom kort här i kammaren. Den handlar om bötesförvandling. Den har avstyrkts av ett enhälligt justitieutskott som begär ny utredning och ett bättre förslag från justitiedepartementet. Den andra propositionen jag syftar på är den vi skall diskutera här i dag. Den handlar om ändringar i brottsbalkens sedlighetskapitel. Det är en stympad proposition, där justitieministern tagit tillbaka hälften av de förslag han lagt fram för granskning i lagrådet. Mot den bakgrunden tycker jag att riksdagen kunde ha haft rätt att förvänta sig att justitieministern skulle vara här i kammaren i dag för att försvara det lilla som är kvar av en av hans fåtaliga propositioner. Herr talman! Med detta är det nu som det är — vi får klara oss utan justitieminister. Låt mig i stället övergå till själva saken. Det ärende vi skall behandla rör två frågor: den ena är särreglerna för homosexuella i brottsbalkens bestämmelser om otukt med ungdom och förförelse av ungdom, den andra är incestbrottet. Om den första frågan kan jag fatta mig kort. Skälen för att avskaffa särreglerna för homosexuella i 6 kap. 4 och 8 §§ brottsbalken är övertygande, och jag har i den delen ingenting emot förslaget i propositionen. Den andra frågan är betydligt svårare. Incestbestämmelsen i 6 kap. 5 § brottsbalken tar sikte på frivilliga sexuella förbindelser mellan vuxna människor, som står i nära släktskapsförhållande till varandra; det rör sig om samlag mellan far och dotter, mor och son eller mellan helsyskon. De skäl som har brukat åberopas för att kriminalisera incestuösa förbindelser har varit dels arvsbiologiska, dels etiska. I lagrådsremissen ansåg sig justitieministern med stöd av två utredningar och en omfattande remissbehandling kunna konstatera att inte någotdera av skälen var hållbart, och han föreslog därför att straffbestämmelsen skulle upphävas. Orsaken till att han inte vidhållit sitt förslag i propositionen är att han efter lagrådsremissen upptäckt att det finns en stark opinion ute i landet mot förslaget. Skrivningarna i propositionen har drag av både opportunism och cynism. Opportunism är det därför att justitieministern ändrat sig av motiv som det är svårt att förstå att en opolitisk justitieminister med ett förflutet i högsta domstolen kan finna förenliga med sin integritet och sina krav på saklighet. Han har ändrat sig, inte på grund av att han blivit övertygad om att han haft fel, utan på grund av att han funnit det bekvämast att ge vika för ett opinionstryck. Cynism är det därför att justitieministern är väl medveten om att incestprocesser och fängelsestraff som ådöms för incest innebär ett avsevärt lidande, inte bara för den brottslige utan också — och kanske mest — för hans anhöriga. Familjen blir hjälplöst skandaliserad, och familjemedlemmarnas tillvaro kan bli ganska outhärdlig, särskilt om de bor på en liten ort där alla känner alla. Justitieministern vet allt detta, och han vet också att fängelsestraff är ett kriminalpolitiskt verkningslöst medel i incestfallen. Ändå vill han att människor även i framtiden skall anhållas, häktas, dömas och avtjäna straff för dessa handlingar, som han själv anser inte borde vara straffbelagda. Nåja, detta må till sist vara en sak mellan justitieministern och hans samvete, eftersom vi inte har tillfälle att föra den diskussionen med honom här i dag. Även om jag inte kan följa med justitieministern i hans snabba lappkast, vill jag gärna erkänna att frågan om incestbrottets vara eller inte vara är utomordentligt svårbedömd. För min del delar jag justitieministerns uppfattning att de arvsbiologiska skäl som brukat åberopas till stöd för incestparagrafen inte kan anses hållbara. Beträffande de etiska skälen är jag däremot tveksam. Den nuvarande ordningen som kriminaliserar förbindelser mellan far och dotter eller bror och syster men inte förbindelser mellan far och son eller mellan bröder är från etisk synpunkt inte tillfredsställande. De flesta människor anser sannolikt att incest är stötande och bör vara kriminaliserat. Men jag tvivlar på att människor finner homosexuell incest mindre anstötlig än heterosexuell. Om man inte vill kriminalisera homosexuell incest — vilket ingen har föreslagit i detta lagstiftningsärende — är det därför mycket som talar för att helt utmönstra incestbrottet ur brottsbalken.

Som exempel kan jag nämna det fallet att en far missbrukar sin föräldraauktoritet för att tilltvinga sig samlag med en vuxen dotter som bor hemma. Handlingen kan ha begåtts under sådana omständigheter att den är straffvärd trots att de formella rekvisiten i bestämmelserna om otukt med ungdom i 6 kap. 4 § brottsbalken inte är uppfyllda. Det finns alltså marginella fall, undantagsfall, då man kan behöva incestparagrafen därför att andra paragrafer är ofullkomliga och inte riktigt väl formulerade. Men om jag av sådana skäl skall gå med på att incestbestäm melsen t. v. behålls i lagboken måste jag för min del förse min accept med Nr 93 mycket starka reservationer. Fredagen den Aven om inceståtalen numera inte är fler än något tiotal om året — och det är 10 mars 1978 i och för sig inte många — kan jag inte godta att ett antal människor år efter år tillfogas onödigt lidande genom åtal och straff. Särskilt obehagligt är det att det onödiga lidandet i den här typen av processer ofta drabbar oskyldiga familjemedlemmar. Åtalen måste därför enligt min mening begränsas till rena undantagsfall, där de kan vara motiverade av sådana särskilda skäl som jag nyss gav exempel på. Min och övriga socialdemokratiska reservanters slutsats av vårt arbete med denna fråga har blivit att vi, med bibehållande av straffbestämmelsen för incest i 6 kap. 5§ brottsbalken, vill införa en ny åtalsregel i 6 kap. 11§ brottsbalken. Innebörden av den åtalsregel vi föreslår är att incestbrott skall få åtalas bara om det av särskilda skäl är påkallat ur allmän synpunkt, och åtal skall i så fall få beslutas endast av riksåklagaren. Med den uppläggningen, herr talman, tror jag att det nuvarande tiotalet åtal om året kommer att krympa till något enstaka. Följer man den linjen har man åtminstone skonat ett antal människor från ett lidande som jag tror att en stor majoritet här i kammaren är ense om är onödigt och grymt.

Herr talman! Med anledning av proposition 1977/78:69 om ändring i 6 kap. brottsbalken och i anslutning till min reservation finns en del sakskäl att anföra. Frågan gäller ju brottslighet eller inte brottslighet i sexualfrågan. Detta har i första hand med frågan om tillvarons grundsyn att göra. Vi är inne i en tidsepok där man synnerligen litet sysslar med helhetssyn och ställer frågan: Vart bär det hän med vårt samhälle? I stället för en profylaktisk samhällstillvändhet har vi fått en i stort sett ringaktande syn på förebyggande arbete. Särskilt gäller detta frågor som på något sätt har med moral eller etik att göra. Å andra sidan är det i samhället en påtaglig vånda över den utveckling av avarter och brottslighet som förekommer. Skyddet för enskilda och svaga människor blir allt mindre. Genom avtrubbning av vår lagstiftning öppnas allt fler dörrar för människor som är föga nogräknade med avseende på den skada som kan vållas medmänniskan. Särskilt det unga släktet är i dag utlämnat åt exploatörer och profitörer. Inte minst gäller detta då det blir fråga om det som berör sexuallivet. Den stora folkbussen är stadd i rullning, men det blir allt färre som frågar om den har några bromsar som fungerar. Vart det bär hän spelar mindre roll, bara det rullar i väg. Det är mycket i dag som påminner om historien om grabbarna i gathörnet, som frågade en förbipasserande kompis vart han skulle gå. Det vet jag inte, svarade han, varpå gruppen sade: Då går vi med dig. Det spelar ingen roll vart det bär hän, bara det blir ändringar. Lössläpptheten i vecko 10 mars 1978 tidningar och porralster med åtföljande sexualhysteri har fått åtminstone en del grupper att synas och höras på ett speciellt sätt. Och talangen att framställa sig som martyrer i det etablerade samhället är briljant. Det är ett mycket smidigt sätt att söka motivera sig med likvärdighet och jämställdhet m.fl. tidsaktuella uttryck. Resultatet har blivit att man både handlingsmässigt och lagmässigt söker utplåna varje divergens mellan det heterosexuella och det homosexuella. Jag ber att få referera några rader ur det opus som Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, tillställt mig, så kommer ni att märka vad som är på gång och vart man syftar.

Hur ser den människotypen ut i nästa generation? Försök görs att prägla och stadfästa begreppet ”den homosexuella familjen” , lika väl som vi från tidsåldrarnas början haft ett distinkt utformat familjebegrepp, helt uppbundet till begreppet man och kvinna. Att man laborerar med familjebegreppet utan en tvåkönad realitet förefaller obegripligt. Därför heter det om skapelseakten: ”Till man och kvinna skapade Han dem.” De nya synsätten och påståendena gör att man rent av sätter i fråga hur det är med den intellektuella redbarheten. Man har alltid kunnat roa sig över och ironisera om dumma bönder. Men ännu har jag aldrig hört någon som vill utveckla ett näringsliv med lantbruk och kreatur säga: ”Nu har jag satt upp med två tjurar, och det skall bli spännande att se på utvecklingen.” Längre än till fantasifoster kommer man inte med den avkomman. Trots solklara saker kan människor i regering och riksdag hävda att man kan jämställa det heterosexuella och det homosexuella. Det heterosexuella har livet, utvecklingen och framtiden inbyggda i sig självt. Det homosexuella har steriliteten, ofruktbarheten och döden i sig. Hur kan man tala om ”lika acceptabla sexuella handlingar”, handlingar som ”lagmässigt skall jämställas”, när polerna är så vitt skilda att det heterosexuella hotar med en befolkningsexplosion och det homosexuella 52 betyder släktets utplåning på mindre än 100 år? Vart tar den intellektuella redbarheten vägen? Utskottsmajoriteten anför att förförelseteorin inte är bevisad och att äldre homosexuella inte påverkar tonårsmänniskan så att hon utan att ha anlag härför i sin egen konstitution kan komma in på felaktiga livsspår. Därmed kör man över de instanser som opponerat sig starkt mot den likställdhet som propositionen förordar. Varför är den medicinska fakulteten i Uppsala auktoritet i andra frågor men tar totalt fel när det gäller homosexfrågan? Fakulteten påvisade i främsta rummet den sexuella omställningen och känsligheten i åldrarna 14—16 år. Svensk sjuksköterskeförenings medlemmar har en hel del att göra med de personliga fallen och tragedierna sett ur sexuell synpunkt. Varför skall man inte bry sig om vad de säger om sänkningen av åldersgränser? Sedan har vi Föreningen Hem och skola, som ju utgörs av målsmän och föräldrar, dvs. de för barnen mest kännande och ansvariga. Denna förening har sagt nej till en sänkning av åldersgränsen för homosexuella handlingar. Följer vi utskottsmajoritetens förslag kör vi hänsynslöst över föräldrarna. Hemmets grundsyn och inflytande krossas under den totala statsmakten. Vi borde ha fått nog av dylik politik tidigare i vårt eget århundrande. Betänkandet förtiger helt dessa gruppers protester. När det gäller förförelseteorin är det mindre trevligt att behöva ta upp den, eftersom den ignoreras i andra motioner lika väl som i utskottsbetänkandet. Det förekom för en tid sedan i pressen ett referat av en bok av en engelsman, som tillhörde vänsterflygeln i parlamentet. Han heter Tom Driberg.

Han skaffade sig beslutsamt den grövsta och vanligaste formen av köttslig tillfredsställel 56.” Detta säger människor som levde denne upphöjde och store man mycket nära. Driberg var f. ö. också sekreterare inom den engelska kyrkan, så här finns inga garantier åt vare sig det ena eller andra hållet. Vem som helst kan drabbas, och börjar man odla saker och ting vet ingen var man hamnar till sist. Det finns risk att vi med detta lagförslag drabbas av samma följdverkan som med lagen om fri abort. Ivrarna för fri abort såg inga faror och ingen risk för missbruk i samband med den straffrättsligt fria situationen. Men vad visar statistiken i dag? De som mest utnyttjar lagen om fri abort är i åldersgruppen mellan 14 och 17 år —det är varje landstings bekymmer i dag. Var det för dessa vi skapade en ny lag? Nej, säger de ansvarsmedvetna. Men det blev så ändå. Aborten blev preventivmedel för alltför många. Är det orimligt att med detta i medvetande och i den faktiska situationen vädja om bifall till reservationen med avstyrkande av propositionen i denna del? Varför skall vi gå fortare fram med avgörande samhällsförändringar än vi kan klara av? Seger för utskottsförslaget betyder öppen sluss. Vad har vi mer att skydda när våra barn och ungdomar är utlämnade till godtycklig handling från vem som helst, utan att det på något sätt kan beivras? När homosexualitet aldrig kan få till funktion att åstadkomma sexualitetens yttersta uppgift, nämligen barnalstring och släktets fortbestånd, skall vi då gå i författning om en lagstiftning som ger en del människor rätt att gå omkring och leka med andras könsdelar? Var håller vi på att hamna juridiskt? Skall vi för en så låg målsättning behöva offra våra 15-17-åringar, i ett samhälle som f. ö. är nog komplicerat för unga människor? Enligt min åsikt och livssyn kan frågan om de homosexuellas ställning inte lösas genom likställighet, då det inte rör sig om synonyma beteenden. Den frågan kan endast ligga kvar medicinskt, socialt och själavårdsmässigt. Eftersom det inte är sådana områden som behandlas i dag kan jag emellertid inte göra anspråk på särskild tid för detta.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

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har alltid rakt och konsekvent bekämpat all diskriminering och alla fördomar mot homosexualitet. Vi har gjort så utifrån den synen att en omvälvning av samhället och en social frigörelse kräver att alla förtryckta ställer upp för varandra. Ty allt förtryck i ett samhälle har en gemensam källa: det härskande skiktets behov att hålla människor under sin kontroll och utnyttja dem. Vi har följdriktigt från vårt parti sedan länge krävt att de särskilda åldersgränserna för homosexuellt umgänge skall avskaffas. Vi tycker det är litet genant att den förra regeringen under mer än 30 år försummade att avskaffa dessa särskilda åldersgränser. Vi stöder självklart det i viss mån historiska beslut som riksdagen i dag dess bättre kommer att fatta. Det är ett märkligt fenomen som i dag utspelar sig här i kammaren. Ledamöter stiger upp och bedriver hets mot homosexuella och homosexualitet. Inte sedan 1950-talets förföljelsetid har något sådant förekommit i Sverige. Vad är det då som nu bubblar upp ur reaktionens djup? En psykoanalytiker skulle här ha en intressant uppgift. Samhället går in i en allt djupare ekonomisk och social kris. Det utlöser reaktioner av ångest. Människors skräck för okända krafter inom dem själva ökar. Människor drivs att förneka sin insikt och sin frigörelse. Uppskattningsvis är 4 96 av landets befolkning uteslutande homosexuell i sitt sexuella beteende. Omkring 30 96 har haft mer än tillfälliga homosexuella kontakter. Vad herr Raneskog och andra gör är alltså att klassa en tredjedel av detta lands befolkning som moraliskt mindervärdiga och som andra klassens medborgare. Detta, herr talman, är något oerhört. Skräcken och fördomarna mot de homosexuella är en del i ett större Nr 93 mönster. Det är en del i den allmänna rädslan för och förnekandet av det mänskliga driftlivet. Äldre kulturer i Europa hade som regel en starkt bejakande inställning till sexualitet. Därför hade de också en tolerant eller rent av respektfull inställning till homosexuella känslor. De gamla klansamhällenas upplösning, de feodala auktoriteternas och kyrkans växande makt medförde emellertid en helt ny riktning på den kulturella utvecklingen. Makt, förtryck och kontroll över människans driftliv blev kännetecknet. Förvridenhet, nedtryckande av sexualiteten, förnekande av känslor, hårdnande könsroller och rädsla för människans inneboende krafter gjorde sig gällande. Man fick också i det sammanhanget en begränsad bundenhet av den sexuella funktionen till befruktning och fortplantning, i stället för som tidigare, då sexualiteten var nog i sig själv, som en positiv mänsklig aktivitet. Det är i denna övergångstidsålder man också finner att de första systematiska förföljelserna i historien utbryter mot homosexuella män och kvinnor, förföljelser som herr Raneskog nu något bleklagt och i efterhand söker kopiera. Den som hatar och fruktar homosexualitet, hatar och fruktar i verkligheten hela sitt eget känsloliv. Fördomar mot homosexuella är just ett uttryck för den auktoritära människans skräck för att bejaka sig själv och sitt driftliv och för att bryta könsroller. Och denna skräck träder i öppen dag särskilt i sociala krisperioder när den allmänna sociala ångesten stiger. Raggarförföljelserna i Stockholms parker mot homosexuella i dag är ett klart uttryck härför. Alla auktoritära och antidemokratiska tendenser och rörelser har därför förföljt homosexuella och uppvisat en trång och förljugen syn på all sexualitet. När de borgerliga samhällena i slutet av 1800-talet kände hotet från den framväxande arbetarrörelsen slog de över i auktoritär riktning. Typiskt är att det är då skärpta lagar mot homosexualitet i många länder aktualiseras. Den nazistiska reaktionen i Tyskland startade ett utrotningskrig mot landets homosexuella och mördade dem i tiotusental i koncentrationslägren. Den ryska revolutionen medförde däremot världens dittills radikalaste familjeoch sexualreform. Men när — under Stalinperioden — kontrollen över människorna blev ett behov hos den byråkratiska regimen, då infördes straff för homosexuella handlingar och en allmänt konservativ sexualsyn kom till heders. Vissa psykoterapiformer, som föddes i det amerikanska samhällets kris, speglar samma småborgerliga ångest, när de klassar homosexualitet såsom uttryck för en neuros. I verkligheten är det naturligtvis inte de homosexuella utan de alltför USA-influerade psykologerna som är neurotikerna. Herrar Raneskog, Tore Nilsson och andra befinner sig sålunda just i det sällskap där de hör hemma: bland de auktoritära, bland de skrämda småborgarna, som trycker ner och förnekar känslomässig frigörelse och ett erkännande av det sensuella i människosjälen. Justitieutskottets majoritet vill avskaffa särbehandlingen av homosexuella i sexualbrottslagstiftningen. Men den ger själv uttryck för en dold fördom mot homosexualitet genom att uttryckligen sätta sin lit till att just folks 35 fördomar skall utgöra ett slags spärr mot att homosexuella beteenden vinner gensvar. Detta tycker vi är en något märklig syn. Det hade varit mer befogat att utskottet följt upp lagutskottets positiva uttalande från 1973 och ideologiskt markerat en klart frisinnad syn på homosexualitet och en frisinnad sexualsyn i allmänhet. Herr talman! Arbetarrörelsens frihetssträvanden har alltid gått hand i hand med en positiv och öppen sexualsyn. Elise Ottesen-Jensen hade både sitt hjärta och sitt stöd i den socialistiska rörelsen. De tyska socialdemokraterna och kommunisterna var de homosexuellas bundsförvanter mot det preussiska förtrycket. Det var en socialdemokratisk rättslärd, professor Vilhelm Lundstedt, som ledde kampen för avskaffande av straffstadgandena mot homosexualitet i Sverige. I den traditionen vill vårt parti arbeta vidare. Därför är vi också konsekventa när det gäller frågan om kriminalisering av incest, dvs. sexuella förbindelser mellan nära släktingar. Vi vill ha bort denna kriminalisering. För vad är bakgrunden till incest? Bakgrunden är, djupare sett, de i och för sig helt naturliga och i grunden positiva tendenser som finns i det mänskliga driftlivet. Ömheten mellan föräldrar och barn, syskons tillgivenhet —allt detta är positiva ting för vårt sätt att se. Men man glömmer ibland att människan ju inte är bara ande. Hon är också kropp. Hon känner ömhet och tillgivenhet också med sin kropp. Det lilla barnets enorma behov av fysisk närhet är ett uttryck för denna sensualitet. I vissa kombinationer kan naturligtvis sådana behov leda in i sexuella relationer. För behovet är ju från början av sexuell natur. Det finns knappast någon kroppslig förtrolighet som inte har en klar sexuell koppling, djupare sett. Sådana sexuella förhållanden mellan nära anhöriga kan i en del fall anta en neurotisk karaktär och utgöra hinder för individens självständighet och frigörelse. Men de behöver inte göra det. Och de behöver inte vara mer negativa för individen än förhållandet mellan äkta makar i ett neurotiskt äktenskap. Det är en gammal fördom att incest mest förekommer hos kulturellt torftiga människor i isolerade miljöer. Skräcken för incest speglar bara den allmänna sexualskräcken i vår kultur. Sexuella böjelser mellan nära anhöriga är oerhört vanliga i alla skikt av befolkningen. De spelar över huvud en mycket stor roll för människors beteende, både positivt och negativt. Att förneka detta är osunt och förljuget. Det gäller att se på dessa böjelser med öppet sinne, att förstå deras oupplösliga samband med driftlivet och känslolivet och att hantera dem på ett positivt och klokt sätt. Men om nu incestuösa förhållanden kan spegla neurotiska beteenden och om de i vissa fall håller tillbaka individens utveckling, då behöver människor stöd och hjälp att bearbeta sina problem. Under inga omständigheter behövs det att de förföljs av polis och åklagare, straffas och görs ännu olyckligare. Det är ju en grymhet utan like att så alltjämt sker i ett kulturland. Vi straffar inte folk som är psykotiska. Vi åtalar inte människor som har tvångstankar eller lider av ångest. Varför i all världen skall vi åtala folk för att de känner sexuella böjelser för en anhörig? Nr 93 Jag är, herr talman, besviken på socialdemokraterna som på denna punkt Fredagen den inte hade mod att göra som vi — att vilja ta bort det omänskliga straffstad 10 mars 1978 gandet mot incest och öppna väg för en förståelsefull och human syn på känslolivets och det sexuella beteendets mångsidiga men också ofta komplicerade uttryck. Den fria människan har ett bland flera kännetecken. Det är att hon känner sig själv, att hon är medveten om sina inneboende resurser och inte hycklar och förnekar när det gäller sexualitetens roll för personligheten. Vi har haft nog av århundradens sexuella förtryck, könsroller och förljugenhet. Det borgerliga samhället går mot sin undergång. Låt det följas i graven av den borgerliga sexualsynen. Låt människan äntligen också i sitt känsloliv bli myndig. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen.
Herr talman! Det finns flera saker att kommentera. Jag är ju medveten om att herr Jörn Svensson och jag har väldigt olika grundsyn. Vi har olika syn på det samhälle vi vill ha, vi har olika syn på morallagarna — jag vet ingenting som vi inte har olika synpunkter på. Det gör att det inte lönar sig att plocka bland bitarna här. Jag vill bara säga att försöket att spela ut en människa, som bekänner Kristus, såsom varande hatfylld och fylld av förföljelselusta, tror jag träffar dåligt. Jag har verkat aktivt som själavårdare i 45 år, och jag torde ha behandlat fler fall av denna karaktär än många andra människor, kanske fler än många andra i denna kammare. Tjänsten har fört mig fram till detta, och jag har min grundade mening om vad vi egentligen sysslar med och om den tragik som finns. Men jag kan säga att genom både själavård och Guds hjälp har många människor blivit lösta och befriade och kommit in i en normal och sund livsföring. Jörn Svensson lever, tycks det, i segeryra och glömmer bort att han är kvar i Sverige och att den lagstiftning vi behandlar inte avser Jörn Svenssons drömmars värld. Vi är kvar i en demokrati, i ett samhälle med djup relation mellan kyrka och stat, och vi kämpar alltfort för att få behålla det demokratiska rättssamhället, där grundvalen är kristendomen och den kristna etiken. Glöm inte bort detta — vi är kvar i Sverige! Och så till sist: Jörn Svensson undvek sorgfälligt att beröra den rent ideologiska tankegång som han själv har tagit upp i sin motion. Men säg mig: Har jag fel när det gäller att säga nej till det homosexuella och det heterosexuella som synonyma begrepp? Om jag har fel ber jag verkligen Jörn Svensson: Ansök om ledighet härifrån, kila bort till statsministern och uppmana honom att åka hem och skjuta alla tackor, för det går lika bra med bara baggar!

Herr talman! Jag skulle vilja uppmana Gunde Raneskog att inte blanda in Gud och kristendomen i detta sammanhang. Visserligen framträder ju vår Herre, efter vad det sägs av teologerna, i den praktiska verkligheten under många pseudonymer, men jag tror icke att Gunde Raneskog och den grymma syn han representerar är en pseudonym, under vilken de kristnas Gud, sådan de vettiga och humana kristna vill se honom, har lust att framträda. Men utan att vilja gå i ytterligare dispyt gentemot denne företrädare för en meningslös reaktionär sadistisk inställning till de homosexuella skulle jag vilja säga till Gunde Raneskog: Ge ett rent besked! Allt detta som ni säger här om att de homosexuella är mindervärdiga, att de är en samling omoraliska småbarnsjägare — jägare av minderåriga för att tillfredsställa sina lustar — alla dessa dumma skämt öm tjurar och baggar, är det den kristne Gunde Raneskogs verkliga människosyn? Och med vilka svarta reaktionära spöken är då Gunde Raneskog politiskt och ideologiskt egentligen släkt? Svara mig på detta: Är en homosexuell människa en moraliskt förkommen andra klassens medborgare, eller är han eller hon det inte? Var står Gunde Raneskog? Är han för likaberättigandet eller mot likaberättigandet, för eller mot nedklassningen? Det finns hundratusentals människor i detta land som med spänning väntar att få veta var Gunde Raneskog står.
Herr talman! Jag torde ha miljoner människor bakom mig i dag när jag fäktar för att behålla de klara, sunda livsvägarna i samhället. Jörn Svensson öser invektiv över mig och påstår att jag har givit uttryck för hat, nedvärdering och allt detta. Det har jag inte gjort. Jörn Svensson faller tillbaka isin gamla roll och använder invektiv som går igen vilket ärende det än gäller — det är ungefär samma salva jämt, han bara byter ut en del av orden. Jag får inte svar på frågan om principen. Hur är det med ideologin? Är det homosexuella och det heterosexuella likvärdiga företeelser? Jag har med exempel ur jordelivet visat detta, men Jörn Svensson använder den vanliga taktiken att vifta undan dem. Det hjälper inte här — det finns människor med sunt förnuft i denna kammare, och jag tror att de kommer att reagera. Låt mig också säga något om hemmets roll i detta avseende. Våra hem är i dag omgivna av aggressiva krafter. Skilsmässornas antal är rekordhögt. Hemmet är för många bara en sovplats. Det är barnen och ungdomarna som mest har fått sitta emellan. Genom sänkningen av åldern till 15 år för homosexuellt umgänge bryter vi ned ännu en vägg i den unges hem -— där skydd och trygghet borde vara naturligt. Hur skall en far och en mor kunna skydda sina tonåringar när en homosexuell person i kraft av lag kan hävda att han har sin fulla rätt att tränga sig på och utöva sin verksamhet? Till vem skall en far eller mor vända sig för att få hjälp när rättssamhället inte längre stöder dem? Det är inte underligt att Riksförbundet Hem och skola protesterar och säger nej till sänkt ålder för homosexuellt umgänge. Det hoppfullaste i dagens läge är att föräldraansvaret är så påtagligt. Frågan är bara om föräldrarnas förhoppning skall infrias i dagens röstning. Vill Sveriges riksdag svika de Nr 93

Herr talman! Om Gunde Raneskog lyssnat till mitt långa anförande hade han inte behövt ställa den fråga som han nu ställde huruvida homosexualitet och heterosexualitet är likvärdiga som mänskliga känslomässiga uttryck. Enligt vårt partis syn är de självklart likvärdiga — vi ger uttryck för det i vår motion och jag har gjort det i mitt anförande i dag. Jag tycker att Gunde Raneskog i gengäld skall svara på den fråga som jag har ställt och som nu kommer igen i skärpt belysning. Han sade nyss i sin replik att han var för den sunda livsvägen. Då vill jag fråga: Anser han att de homosexuella är osunda, moraliskt mindervärdiga människor, att homosexualitet är en mindervärdig form av sexualitet som skall motarbetas?

Är det Gunde Raneskogs uppfattning att man skall se på homosexualitet och homosexuella människor som något mindervärdigt och osunt? Svara så att vi får den ideologiska släktskapen med de svarta reaktionärerna, med de auktoritära förföljelseregimerna klarlagd! Den släktskapen finns djupt nere i den småborgerliga själen, därom är jag helt övertygad.

Herr talman! Jag kanske kan få börja med att ge kammaren den upplysningen att den debatt som vi nu för ursprungligen var beräknad att föras i nästa vecka, och att beslutet att den skulle tas i dag kom först i tisdags. Justitieministern hade bokat hela nästa vecka för att stå till riksdagens förfogande. Vid den plötsliga ändringen hade han konkurrerande andra uppgifter. Sedan har jag en liten reflexion med anledning av att Carl Lidbom sade att viijustitieutskottet inte hade blivit besvärade med så många lagförslag under den här tiden. Ja, herr Lidbom, en av anledningarna till att vi bytte regering var väl att svenska folket hade blivit rätt trött på den strida ström av nya lagar som kom och att det kanske därför var i tidens anda att den strömmen blev mindre strid. — Det är inte något särskilt viktigt inlägg, men jag vill ändå ha detta sagt.

Det sistnämnda gäller sexuellt övervåld och annat tvång i fråga om de allvarligaste övergreppen. I propositionen föreslås nu inte i likställdhetens namn en straffskärpning i sistnämnda hänseende. Det tycker jag är bra, och det förefaller att kunna godtas på grundval av de resonemang som har förts. Däremot föreslås förändringar när det gäller de båda brottsbalksparagrafer där straffbestämmelserna är oförmånliga för de homosexuella. Det ursprungliga och kanske det egentliga motivet för en sådan särbehandling var tron att homosexuella erfarenheter som man gjorde i puberteten skulle kunna resultera i varaktig homosexuell driftsinriktning. Det var det som man kallade förförelseteorin. Men såvitt jag kan bedöma har man i vetenskapliga undersökningar som gjorts på senare tid klart vederlagt denna teori en delav de utredningarna har också redovisats i sexualbrottsutredningen. Den helt överväldigande majoriteten av utskottets ledamöter har känt sig övertygad om riktigheten i underlaget för regeringsförslaget på denna punkt och tillstyrker propositionen samt föreslår att motionerna avslås. I detta sammanhang, herr talman, skulle jag vilja ta upp en annan sak.

Självfallet behandlar utskotten alla propositioner allsidigt och noggrant, vilket alla kammarens ledamöter vet. Det är så naturligt att det inte skulle behövas sägas, men jag vill ändå understryka detta för att det inte skall föras en felaktig debatt utanför detta hus. Jag övergår så till incestproblematiken. Som framgår av skrifterna i ärendet var frågan om avkriminalisering av incestuösa handlingar, såsom herr Lidbom redan har påpekat, länge med i beredningen av propositionen. Det var först i slutvarvet som propositionen begränsades till att avse de homosexuellas ställning i straffrättsligt avseende. Departementschefen uppger som skäl härtill att motståndet mot tanken på lagändring beträffande incest är både mera allmänt spritt och djupare känt än vad som framgått av den tidigare remissbehandlingen. Jag tror att detta är en riktig bedömning. Jag tror också att många utskottsledamöter kan bekräfta detta genom egna erfarenheter under den tid vi har haft ärendet för behandling. Kontakterna har varit många och flitiga och inte alls — i varje fall inte för min del — av det slag som Jörn Svensson nog gärna skulle vilja föreställa sig. Jag vill betona att utskottet är enigt när det gäller att avstyrka motionerna om avkriminalisering av incest. Vi har formulerat oss litet olika. Jag skulle vilja säga att även om det inte står i majoritetsutlåtandet delar vi självfallet den synpunkt reservanterna har anfört i sitt ställningstagande beträffande motionerna, att lagstiftaren bör undvika att avlägsna sig alltför långt från det allmänna rättsmedvetandet. För min egen del skulle jag kanske vilja sätta ett litet frågetecken för om man över huvud taget skall avvika från det allmänna Nr 93 rättsmedvetandet i de fall där detta med någorlunda stor säkerhet kan Fredagen den fastställas. 10 mars 1978 Men att man inte alltför mycket skall avlägsna sig från det allmänna rättsmedvetandet är inte majoritetens enda motiv. Inom majoriteten har vi helt enkelt inte blivit övertygade om att man helt bör negligera arvsbiologiska synpunker eller etiska och socialpsykologiska skäl på det sätt som skett i några sammanhang. Det förhåller sig ju trots allt på det sättet att man har kunnat konstatera statistiskt signifikanta skillnader beträffande förhöjd sjuklighet och dödlighet avseende barn födda i en incestuös förbindelse jämfört med andra barn. Skall man tala om cynism kan man säga att det på sitt sätt också är cyniskt att då inte göra vad man kan för att förhindra att sådana barn kommer till världen och att inte lindra det lidande som kan åsamkas dem om de inte är fullt friska eller inte kan klara sig själva. Det är möjligt att varje motiv taget för sig självt, för bibehållande av gällande regler oförändrade, inte framstår som särskilt tungt. Men tar man motiven tillsammans har de ändå, som utskottet också antyder, så pass stor tyngd att straffbestämmelserna för incest bör bibehållas. Det har vi kommit fram till enhälligt i utskottet. Vi har också en relativt samstämmig uppfattning om att enskilda fall av incestbrottslighet kan vara starkt ömmande och att de kräver en varsam hand för att inte ont skall göras värre. — Låt vara att vi har valt olika starka uttryck för att beskriva vår mening. Vi har valt olika metoder för att komma till rätta med de fallen. För vår del har vi erinrat om de möjligheter som gällande rätt ger de rättsvårdande myndigheterna att ingripa och hindra lagföring under vissa omständigheter. Jag skall här klart säga ut att jag är fullständigt medveten om att det inte är någon särskilt vid dörrspringa som öppnas genom dessa bestämmelser. Ser man på brottsbalken som ett helhetskomplex råder inget tvivel om att dessa regler skall tillämpas med största restriktivitet. Men detta bör enligt min uppfattning inte hindra att man i några få fall av mycket särpräglade brott kan vara litet friare i sin bedömning än man eljest är. Det kan ju ha sitt intresse i det här sammanhanget att notera att just i ett incestfall för ett tiotal år sedan tillämpade man de bestämmelser som vi hänvisar till. Det är alltså inte omöjligt och vi har praktiska bevis för att det går. Då kan man uppnå det resultat som både majoritet och minoritet vill uppnå. Det förslag som framkastades i utskottet har jag litet svårt att acceptera utan närmare överväganden och möjligheter till bedömning av konsekvenserna. Jag kan tänka mig andra lösningar än reservanternas, om man i justitiedepartementet i framtiden kommer fram till att en översyn behöver göras. Det kan t.ex. tänkas att man inför en bötesvariant i straffreglerna. Därigenom uppnår man litet mer av det man önskat i åtalseftergiftshänseende. ; Herr talman! Summa summarum yrkar jag bifall till utskottets hemställan. : 61

Herr talman! Jag tänkte bara slutligt klara ut det här med justitieministern. I själva sakfrågan får jag kanske tillfälle att återkomma senare i debatten. Herr Lidgard är en fin och försynt man, och hans sätt att ursäkta justitieministern för hans frånvaro var ju diplomati i den högre skolan. Min vördnad! Justitieministern var borta från kammaren för att konkurrerande engagemang hade tvingat honom till detta. Jag hoppas att justitieministern får det trevligt med sina släktingar uppe i Norrland, när han nu tyckte att detta var viktigare än att komma hit och debattera. Herr Lidgard tog vid sig litet när jag kritiserade justitieministern för att denne hade för få propositioner under sin tid som justitieminister hittills. Det gällde inte så särskilt mycket att han var lat — debatten om hur flitig lagstiftaren bör vara kan vi föra någon annan gång. Jag menade bara att när det kommer så fruktansvärt litet ut ur den tunga kvarn som justitiedepartementet är och justitieministern på ett och ett halvt år bara presterar ett par propositioner till justitieutskottet, kunde han kanske bekväma sig att vara här i riksdagen och försvara dem. Till detta lade jag också någonting annat. Det är två propositioner av någon beskaffenhet som justitieutskottet har handlagt. Den ena var så pass usel att justitieutskottet inte ville ha den — ett enhälligt utskott har avstyrkt den och begärt en ny utredning och ett bättre förslag. Den andra är den vi behandlar här i dag och där vi alla vet att justitieministern vinglat fram och tillbaka. Han kanske kunde känna ett behov av att komma hit och förklara sitt vingelpetteri. Det visar sig också att det finns åsiktsskillnader i sak mellan honom och herr Lidgard, den ståndpunkt som riksdagsmajoriteten vill stödja sig på. Justitieministern har kategoriskt sagt att det inte finns några arvsbiologiska skäl för att betrakta incest som ett brott. Herr Lidgard säger i sitt anförande i dag: Vi har inte velat negligera de arvsbiologiska och etiska skäl som kan åberopas för behållande av incestbrottet. Det hade varit intressant om justitieministern hade kommit hit och försvarat sina åsikter och stått upp för vad han har föreslagit och inte föreslagit.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Bertil Lidgard i hans egenskap av realpolitiker och realist. Jag tror liksom han att det stora flertalet människor här i landet har en negativ syn på incest och att det i många fall finns anledning att ha en kritisk syn på vissa former av incestuösa förbindelser. Men detta kan ju inte anföras som ett skäl för kriminalisering. Vi har ju en negativ inställning till många andra mänskliga beteenden som kanske är långt skadligare för omgivningen — t.ex. neurotikers och psykopaters beteende gentemot medmäniskorna. Men vi anser inte att man skall bestraffa psykopati eller neurotiska beteenden, utan vi anser att dessa människor skall kunna behandlas och under humana former frigöras från sina avvikelser. Om man då har den utgångspunkten att åtminstone i en del fall incestuösa sexualförbindelser är någonting som kan vara negativt för människors Nr 93 utveckling, hur skall man då bäst och effektivast, Bertil Lidgard, kunna hjälpa dem ur dessa låsningar? Gör man det genom att hota med åtal, polis, domstolar, offentlighet, skandal, förnedring och olycka? Måste inte detta i stället leda till att de som lever under dessa kontaktformer, som lever under incestuösa förhållanden och som har en incestuös förbindelse desto starkare strävar efter att dölja detta för offentligheten, någonting som de f. ö. i det stora flertalet fall har alla chanser att lyckas med? Vore det inte bättre att avkriminalisera och säga att vi inte ser detta som ett kriminellt beteende, utan — åtminstone i vissa fall — som ett beteende som människor kan behöva frigöras från? Är det inte bättre att bistå med sådana former av human behandling och rådgivning att dessa människor kan frigöras och förlösas ur de neurotiska låsningar och de mänskliga utvecklingshämningar, som otvivelaktigt ofta ligger bakom incestuösa förbindelser? Detta vill jag fråga Bertil Lidgard. Är inte det en bättre väg att gå än att mobilisera poliskår, juristkår, domstolar och åklagarväsende? Vad kan dessa göra åt den neuros som människorna det här är fråga om har drabbats av? Ingenting kan göras!

Herr talman! I detta ärende för Carl Lidbom den socialdemokratiska utskottsgruppens talan. Jag har själv begärt ordet av en något annorlunda anledning. Men jag vill inledningsvis säga att jag i likhet med Carl Lidbom i dennes första anförande mest kommer att syssla med förslaget som icke har kommit med i propositionen om avkriminalisering av incest. Jag är en av de ganska många här i denna kammare som på ett förberedande stadium tagit ställning bl.a. till de förslag som finns i propositionen 69. Vi har bl.a. från kvinnoorganisationernas sida — och jag talar nu å socialdemokratiska kvinnoförbundets vägnar — med intresse följt det arbete som utförts i sexualbrottsutredningen.

Det var en väldigt bred remissomgång, och det slutade som bekant med att man tillsatte en ny sexualbrottskommitté vars förslag i ett avseende ligger till grund för den här propositionen. Under det förberedande arbetet med de remissutlåtanden som avlämnats skrev i varje fall vårt förbund mycket klart och bestämt att vi ville ha en avkriminalisering av incest. Vi gjorde det av den anledningen att rätt många på nära håll hade följt vad ett åtal, ett rättegångsförfarande har betytt inte bara för de inblandade utan även för helt oskyldiga närstående. Det har lett till personliga tragedier, det har lett till självmord, det har lett till självmordsförsök, och vi ansåg och anser alltjämt att detta inte kan och icke skall få fortsätta.

Vi har haft motioner där vi har tagit ställning till det här ärendet i utskottet. Både från vpk:s och socialdemokraternas sida har det förelegat motioner där man yrkat på en avkriminalisering.

Måhända kan man beklaga att detta ställningstagande inte gjordes litet tidigare och att justitiedepartementet t.o.m. utarbetade en promemoria som sändes till lagrådet och som där tillstyrktes av tre av lagrådets fyra ledamöter. Vi tror att det ändå kanske finns visst skäl för tveksamheten att föra ut det här ärendet.

Men vi menar att den möjligheten finns kvar med det förslag som vi lägger fram. De övriga kan kanske avföras från domstolarna , årligen ungefär tio fall.

Härmed uppnår vi i praktiken ungefär detsamma — en stark restriktivitet mot incestfallen — och det är det som vi i princip strävat efter. Nu ville herr Lidgard uttrycka sig som om det skulle vara mycket små skiljaktigheter mellan den socialdemokratiska oppositionsgruppen och utskottsmajoriteten. Herr Lidgard sade att vi har formulerat oss litet olika. Den viktigaste skillnaden i fråga om formuleringarna är faktiskt det klara förslaget till lagregel som återfinns i reservationen 4. Där står bl.a. att åtal ”må väckas endast efter förordnande av riksåklagaren”. I slutet av utskottsbetänkandet står det däremot: ”Gällande rätt erbjuder här vissa möjligheter för riksåklagaren och regeringen att ingripa och hindra lagföring.” Jag ber att få trycka speciellt starkt på ordet ”vissa” som står före ordet ”möjligheter”. Möjligheterna är synnerligen små, och de har ännu icke utnyttjats. Jag tror inte att man kan anta betänkandet med den här formuleringen och sedan hoppas att regering och riksåklagare skall följa dessa problem. Jag kan alltså stödja de två reservationerna och det av den anledningen att de exakt täcker de tankegångar som ligger bakom vårt remissutlåtande. Jag hoppas att jag har fel, men jag är inte säker på att inte både Bonnie Bernström och Gunilla André så småningom kommer att finna att det är reservationens lagtext och skrivning som motsvarar de tankegångar som tagits upp i andra organisationers utlåtanden. Jag hoppas alltså att jag har fel, men jag är rädd för att det klokaste är att rösta på de två reservationer som jag än en gång ber att få yrka bifall till.
Herr talman! Med all respekt för de humana och vettiga synpunkter som Lisa Mattson framförde i själva anförandet kan jag inte underlåta att säga att jag ändå är besviken på henne i hennes egenskap av socialdemokrat, därför att hon här inte kan ta klar och rak ställning emot en kriminalisering. Det må vara riktigt att man med reservationens formulering ytterligare kan nedbringa det ringa antal fall, där åtal på grund av incestens kriminalisering väcks. Men Lisa Mattson glömmer en sak, nämligen alla de tusentals fall som aldrig kommer till omgivningens kännedom, men där det ändå kan finnas sådant som vållar lidande eller som utgör problem. Just dessa människors benägenhet och strävan att öppet diskutera sin situation och söka råd och stöd för att komma ur sin neurotiska låsning och sina neurotiska beteenden måste ju hindras av själva det förhållandet att även i den socialdemokratiska reservationen incesten dock i princip är kriminaliserad. Det är detta som är otillfredsställande. Varför vågar man inte trotsa fördomarna och ta steget fullt ut till en human och vettig syn? Förr eller senare måste ju ett civiliserat samhälle ändå hamna där.

Herr talman! Vi tar i det här betänkandet från justitieutskottet upp frågor som av många människor uppfattas som känsliga — ja, kanske som tabu. Men på detta område liksom på andra i vårt samhälle har det blivit en större öppenhet. Det kan väl sägas vara positivt att den ökade öppenheten och kunskapen lett till en minskad benägenhet att fördöma människor på grund av deras sexuella beteende. Människors relationer och bedömningen av dem i moraliskt hänseende skall ses i ett vidare perspektiv. Men ökad tolerans på det sexuella området medför också ökade påfrestningar för dem som inte kan eller vill medverka i ett friare umgängessätt. Etiska och andra värderingar är så fast rotade i vårt folk — som väl är, skulle jag vilja säga — att förändringar i lagstiftningen måste göras med stor omsorg. 1971 års sexualbrottsutredning, vilken avlämnade sitt betänkande 1976, fick verkligen erfara detta. Det var en svidande remisskritik som formades mot detta betänkande. Invändningarna mot utredningens förslag var särskilt starka i de delar som rörde sexuellt tvång. Också förslaget att sänka åldersgränserna för sexuellt umgänge med barn till 14 år kritiserades starkt. Det var inte bara remisskören som var avvisande; det blev nästan folkstorm ute i landet. Några förskjutningar i allmänhetens inställning till sexuella övergrepp synes icke ha inträffat. Undersökningar visar att knappast några andra brottsliga handlingar väcker sådan anstöt hos en bred allmänhet som sexuella övergrepp mot barn. Därför kan man med säkerhet påstå att det råder enighet om att barn bör ges bästa tänkbara straffrättsliga skydd mot sexuella övergrepp. Varken propositionen eller utskottsbetänkandet i detta ärende bör ändra något därvidlag. tieministern sig föranledd att på nytt göra en översyn av bestämmelserna i 6 kap. brottsbalken om sedlighetsbrott. Sexualbrottskommittén,som benämningen blev på den kommitté som fick uppdraget, avlämnade i juni 1977 en promemoria. Promemorian innehöll bl.a. förslag om ändring i brottsbalken vad gäller de homosexuellas straffrättsliga behandling. På detta område var det mindre påtagbara invändningar i det förslag som sexualbrottsutredningen kom fram till, där annars remisskören på andra områden, som jag nämnt, var kritisk. Kommitténs uppfattning om de homosexuellas straffrättsliga behandling var liktydig med utredningens. Det är de här avsnitten i brottsbalken som i propositionen 69 och i justitieutskottets betänkande nr 26 tas upp till behandling. I propositionen föreslås att bestämmelserna i 6 kap. brottsbalken ändras så att samma åldersgränser kommer att gälla för homosexuella och heterosexuella förbindelser. Utskottet ansluter sig här till propositionens förslag, förutom Gunde Raneskog som reserverat sig till förmån för nu gällande ordning. Invändningen från reservanten och i de motioner som väckts med anledning av propositionen är, att här kommer gruppen barn och ungdom att bli målgrupp för vuxna homosexuella människor. Invändningar mot att sänka åldern för homosexuella handlingar har vidare varit grundade på förförelseteorin. Denna teori innebär att homosexuella upplevelser i pubertetsåldern kan leda till en permanent homosexuell läggning hos den unge. Vii utskottsmajoriteten tror oss på vetenskaplig grund kunna styrka att så inte är fallet. Jag skall dock villigt påpeka att det fanns invändningar i remissyttrandena över sexualbrottsutredningens betänkande även i denna del. Erfarenheten från det praktiska rättslivet stärker dock utskottsmajoriteten i dess uppfattning i denna fråga. Det visar sig där att homosexuella upplevelser hos ungdomar i åldrar över 15 år knappast ens i någon mån påverkar deras driftsinställning. Vi har därför i utskottsmajoriteten anslutit oss till propositionens förslag. I två motioner yrkas att riksdagen skall upphäva straffbestämmelserna mot incest. Departementschefen framhöll att ett avskaffande av dessa bestämmelser i sig framstår som mindre angeläget och konstaterade, att motståndet mot tanken på den nämnda lagändringen är både mera allmänt spritt och djupare känt än vad som framgått av remissbehandlingen. Såväl utredningens som kommitténs uppfattning var att incestparagrafen kan avlägsnas. Man kan dock inte bortse från att de arvsbiologiska riskerna ökar i incestuösa förbindelser, även om de håller sig på en relativt låg nivå, som de båda utredningarna framhåller. Jag vill påstå att de båda utredningarna inte har någon riktigt fast grund att stå på. Det finns nämligen andra vetenskapliga rön som visar på en betydligt större procent abnormitet, både fysiskt och psykiskt, hos barn i incestuösa förbindelser. Men jag vill också framhålla att här väger etiska värden så mycket mer. Sexualbrottsutredningen talar om att det inte finns några rationella skäl för incestparagrafens bibehållande. Jag vill påstå att i här åsyftad mening kan också etiska skäl anses vara ”rationella”. Nr 93 Socialdemokraterna godtar också att bestämmelsen om incest i brotts Fredagen den balken står kvar men vill att åtalsmöjligheterna begränsas så att endast 10 mars 1978 enstaka fall av incest kan bli föremål för rättsliga åtgärder.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
Herr talman! Vi har i flera inlägg här i debatten kunnat förmärka en tendens i inställningen till människorna. Jag vill bara tillägga ett par ord om det. Bertil Johansson rörde vid det ur annan synpunkt. Till Jörn Svensson vill jag säga att jag själv inte kan fatta att jag har varit så dum att jag ägnat hela mitt liv åt den grupp människor som jag klassificerar på det oerhört nedvärderande sätt som Jörn Svensson vill göra gällande. De har fått hela mitt liv. Med den största ömhet och personliga känslighet har jag rört vid dessa människor och talat med dem. Jag fattar inte logiken i Jörn Svenssons påståenden, men det är väl så som det brukar vara — det slinter i dialektiken.

Herr talman! Debatten har pågått länge, och vid det här laget kanske jag lika gärna kunde avstå från att hålla mitt anförande. När det gäller incest tycker jag att vad Bertil Lidgard har anfört är ypperligt. Men, herr talman, vad är det som sker i Sverige? En ny kultursyn har kommit. Den kvarvarande skuggan av medeltiden är förbi. Skrankerna rivs, multnade tankebyggnader forslas undan. Människan blir äntligen fri. Diktaren Strindbergs ord ”Här rivs för att få luft och ljus; är kanske inte det tillräckligt?” gäller många av de gamla lagarna. Det finns ännu kvar någon oupplyst i landet men inte många. Har majoriteten av svenskarna kastat loss från kristendomen? En rad nya lagar och förslag tycks tyda på det, och andra väntas — jag kan bara nämna abortlagen. Om man skall döma av vad som sker i dag i landets parlament måste man också tro att det är en ny kultursyn som kommer. Jag är tydligen en av de få som blivit efter, Jörn Svensson kommer säkert att stryka under det, och som aldrig kommer med i den värld av frihet, laglöshet — enligt gammal uppfattning — och upplösning av normer, som herr Svensson tydligen skymtar mycket nära då det borgerliga samhället rasar. Jag kan instänima i vad som står i Gunde Raneskogs reservation och vad han har sagt här i sitt anförande. Denna vecka blev jag tilltalad av en lågmäld man vid posten ute i foajén här 67 i huset. Han nämnde mitt namn och överräckte artigt en skrivelse. Den låg i ett stort brunt kuvert med riksdagens namn utanpå, så jag trodde att det var från något verk eller från någon vän här i huset. Skrivelsen visade sig vara en fotostatkopia av en skrivelse till justitieutskottet, daterad den 13 februari i år. Rubriken var ”Ändring i 6 kap. brottsbalken”. Efter ett referat av de motioner som väckts mot ändringen i brottsbalken och kritik av dem finns en sammanfattning om motiven för lagändringen. När jag läser den sammanfattningen och skrivelsen i dess helhet förstår jag att Sverige är på väg in i en efterbiblisk värld, en efterkristen period. Det är förmodligen många som har fått det här papperet, men låt mig ändå till protokollet citera en del saker. På s. 2: ”Först när sexualiteten ses som en naturlig del i en känslomässigt givande relation mellan människor, kan homosexualiteten ses i riktigt perspektiv. Det är inte någon skillnad mellan heterosexuella och homosexuella förhållanden i allmänhet —-=-.” Ja, tror man det i Sverige, kommer jag aldrig att kunna dela mängdens uppfattning. I nästa stycke presenteras förslaget i propositionen som en sänkning av åldersgränserna för homosexuella förbindelser. Men det är inte sant! Vad det är fråga om är äldres umgänge med ungdomar. Det är alltså en förvrängning, men jag återkommer till det senare. På s. 3: ”Några särskilda svårigheter kan inte, som motionärerna hävdar, sägas vara förknippade med en homosexuell läggning.” Vet Jörn Svensson att det förhåller sig så? Det finns inte några särskilda svårigheter; det vittnar man om här i dag. Det kanske ännu finns några svårigheter, men de är snart förbi. På s. 4: ”Motionärerna förefaller dessutom vilja ingripa och förändra människors personlighet.” Ordet personlighet måste vara valt med mycket dålig urskillning. Var har vi sagt att vi vill förändra ”personligheten”? Särskilt i redogörelsen för min motion talas det om Bibeln på ett sätt som jag snart skall ta upp, där man anser sig ha betydligt större bibelkännedom och bibelkunskap än någon annan expert som jag har mött.

Det är alltså en mycket underlig skrivelse som Riksförbundet för sexuellt likaberättigande har sänt mig. Och vad menas med ”likaberättigande”? Givetvis menar vi alla i riksdagen att samma villkor och samma rättigheter skall gälla för alla människor i landet, politiskt såväl som mänskligt. Det är demokrati, och det är evangelium. Men om dessa även skulle betyda att ett homosexuellt samliv är lika naturligt som ett hetero sexuellt, då vågar vi knappast dra ut linjerna, om vi vill vara logiska. Man talar Nr 93 också om familjer. Men med den nya synen försvinner en mängd begrepp: Fredagen den fader, moder, barn. Det kan ju inte vara någon fader eller någon moder eller 10 mars 1978 något barn, om det här skall förverkligas! Kan det då vara sant att det betyder lika stor lycka att leva i sådana förhållanden? Jag tvivlar mycket på de siffror och procentsatser som Jörn Svensson har lagt fram. De är helt orimliga. Jag har numera, i likhet med Gunde Raneskog, levat ett långt liv med människor i församlingar och bygder. Jag har aldrig fördömt någon eller funnit någon som sagt: ”Jag är lycklig”, utan många har i stället sagt: ”I ungdomen drabbades jag av det och det, som förvred och förstörde mitt liv.” Kan det vara sant att det finns stadsdelar på sina håll i världen där tiotusentals invånare enligt uppgift bildar sådana familjer, men att där inte uppstår några särskilda svårigheter? Det kan man aldrig få in i mitt huvud! — Jag kommer till det sedan. Hade vi då fel, vi som trodde att människan var skapad till man och kvinna och att fruksamhet och barn hörde till det normala livet? Ingen av oss förnekar att det finns människor med andra anlag och annan inriktning. Det har jag aldrig gjort, och det är ju ingen debatt om det i dag heller. Bibeln säger om oss: Det är ingen åtskillnad, alla har syndat. Den ideala människan med bara rätt inriktning har aldrig funnits och skall aldrig finnas. Men fastän det är så har mänskligheten till i dag ”normalt” haft heterosexuell läggning och livsform. Jag vill här betona att min erfarenhet och min övertygelse är att varje människa, om hon drabbas av påverkan av olika slag eller av sjukdomar eller om hon ger sig hän åt böjelser som finns med i vår struktur — eftersom vi är bristfälliga — kan utvecklas till nästan vilken avvikelse som helst. Men att detta skulle vara någonting bra kan jag inte förstå. Vi försöker på andra områden hjälpa dem som kanske har litet kleptomani, och vi kan hjälpa dem. Nu sätter jag inte likhetstecken mellan dessa företeelser, men det visar ju att det finns möjligheter hos oss — också hos mig. Varför skall jag då fördöma dessa människor? Men skall vi acceptera — och kalla det för normalt — om en människa rör sig bort från det som vi ändå som man och kvinna är skapade till? Jag vill här betona att motionerna av mig och mina vänner ju inte gäller att stämpla eller fördöma dem som vid vuxen ålder är homosexuella och deras beteende när det gäller andra vuxna. Jörn Svensson talar om hets, klassning, förföljelse. Det är en ohygglig beskrivning han ger. Han nämnde också mitt namn i sitt första inlägg, och jag brydde mig inte om att gå upp i replik, för det går inte att tala till Jörn Svensson. Han sade redan i sitt första anförande här i kammaren mot mig — det första året han var här — att jag tillhörde medeltiden, en värld som dess bättre hade gått i graven. Men vad tillhör han för värld? Är detta en verlighetsskildring som han ger, då måste jag fråga: Var har han fått den ifrån? Och hur ser det ut när det borgerliga samhället har gått under och hans samhälle har stigit fram? Hur är det då med sanningen? Det är ju här inte fråga om att bekämpa diskriminering, det är inte fråga om härskande skikt som trampar på andra. Sådana har funnits och finns också i 69 alla ideologier ute i världen, vad de än kallar sig. Men det är inte fråga om det här i dag. Jag vill också framhålla det anmärkningsvärda i att vi nu i denna kammare behandlar detta förslag, under det att majoriteten av svenska folket tror att det är fråga om någonting annat, nämligen gränsen 20 eller 18 år. Jag har här med mig pressmeddelandet från justitiedepartementet den 29 november. Och på kammarens TV-skärm visar jag nu en löpsedel som också finns ute på gatorna i dag. ”Homosex-åldern sänks till 15 år utan offentlig debatt?” Majoriteten av svenska folket har inte fått klart för sig vad vi egentligen resonerar om här i dag. I pressmeddelandet talas om någonting annat — saker som är viktiga på sätt och vis. Man tar upp åldersgränser vid förförelse av ungdom och presenterar förslaget i den delen. Men man säger inte: Nu tänker vi sänka gränsen så att det skall vara fritt fram för dem som jagar ungdom —om vi skall ta det uttrycket, som Jörn Svensson tycker så illa om. Det finns sådana människor jag har själv mött dem i min ungdom, och jag hatar dem inte alls. Vet svenska föräldrar och svenska barn om det här? Sveriges Radio och TT -— jag har stort förtroende för TT — korrigerade inte bilden. Det kom aldrig någon rättelse från pressekreteraren på justitiedepartementet fast det var personer som ringde och talade om detta. Reservationen, som jag alltså stöder, bygger på motioner som vänder sig mot denna lagändring — att åldersgränsen skall sänkas. Det är förslagets innebörd. Jag har tagit upp det i min motion — om det är någon som vill ha det kort sammanfattat. Sedan har jag i motionen tagit upp bakgrunden till den kristna synen, och härvidlag har jag fått många angrepp — hån, förakt — och Romarbrevet har verkligen blivit utskällt. Man makulerar alltså Romarbrevet. Gör t.o.m. kyrkan det? Ja, det påstås så i den här skrivningen. Men Romarbrevet innehåller t.ex. i 1: 16-17 i fråga om evangeliet det som var Luthers frigörelseord och reformationens grund, det som är vår svenska kyrkas upphov och även det moderna svenska samhällets. Det är Romarbrevet 3, kapitlet om allas likhet, och Romarbrevet 8, kapitlet till miljoner människors kraft, upprättelse och glädje. Men RFSL och många andra avfärdar Romarbrevet. Man säger att kyrkan, utom jag och några till, också har gjort det. Jag skulle gärna vilja höra Broderskapsrörelsens uppfattning. Jag gladde mig över att Broderskapsrörelsen gick ut och talade emot pornografin. Tycker inte Broderskapsrörelsen att det är rätt vad som står i Romarbrevet? Tycker inte Broderskapsrörelsen att vi skall ha kvar skyddet för ungdomar från 15 år och uppåt i det här fallet? Mina invändningar mot propositionen har jag framfört i motionen. Min huvudinvändning är att propositionen över huvud taget har lagts fram och att den har lagts fram nu. Vadan denna brådska? Det finns utredningar som med fördel borde ha fullföljts först. Då jag läste namnen under propositionen 69 kunde jag inte skylla på att det var socialister som skrivit den. Jag fannt.o.m. att det var personer som gått i söndagsskola som skrivit under den. Är icke dessa människor i den borgerliga regeringen, som jag stöder och känner tacksamhet för, mina vänner? Jo, visst! Därför beklagar jag djupt att man hade så bråttom med att framlägga denna proposition. De allra flesta som har skrivit till mig — det gäller även namnlistoro. d.-har - Nr 93 instämt i vår motion, men även en del andra har skrivit. En person som kallar Fredagen den sig ”Rasande” är stolt över att vara homosexuell. Han har sänt mig en — 10 mars 1978 inramad artikel i ett av den nya kulturens stora organ. Jag förmodar att det är Aftonbladet, men jag kan inte säkert avgöra det. Jag ber tidningen om ursäkt, om jag tar fel. I den artikeln är det en man vid namn Anders Lugn, om jag minns rätt, som ironiserar mot oss. I synnerhet hånar han mig och menar att i vad han kallar den religiösa högern, där ”vacklar man fram genom tillvaron med Bibeln under ena armen och huvudet under den andra”. Herr Lugn borde passa på att fotografera oss ekvilibrister, som klarar av det konststycket, medan vi ännu finns kvar i sinnevärlden. I Jörn Svenssons värld kommer vi aldrig att finnas. Med tanke på att det är en borgerlig regering som lagt fram det här förslaget — även om det genom lagrådsremissen blev bättre än väntat — är både den religiösa högern, det religiösa frisinnet och den religiösa vänsterkanten på väg att försvinna i vårt land. De som har huvudet på skaft blir snart ensamma i en värld med familjer på ett nytt sätt. Vad ville då jag med min motion? Ja, den var ett försök att peka på att, om lagförslaget går igenom, riksdagen i dag beslutar att vuxna kan utnyttja ungdomar i homosexuellt könsumgänge utan straff. Det är ju vad det är fråga om. Och är kammarens ledamöter överens om detta? Är svenska folket med på detta? Vet de som vi kallar våra väljare om detta, och går de med på det? Motionen är ett försök av mig att tala för dem — de är troligen många och har förmodligen inte huvudet under den ena armen och Bibeln under den andra — som anser att vår ungdom behöver hjälp och kraft.

Jag har i den här situationen hävdat att det finns möjligheter att hindra en utveckling som jag uppfattar som felaktig. Jag har hänvisat till kraftkällorna. Regeringen och riksdagen är skyldiga att värna om familjen, att ge barnen hem och föräldrar och om möjligt en bättre livsmiljö under de tidigare levnadsåren. Jag väntar en förskola och en skola med Romarbrevet och Bibelns evangelium och vägvisning. Är jag nästan ensam om den synen nu? I så fall tycker jag att både Jörn Svensson, herr Lugn och andra inte behöver angripa mig. Man sade i den förra debatten att man ville dra en barmhärtighetens slöja över vad jag säger. Ja, jag tål det. Jag talar inte för att skrymta, det är min övertygelse. Vad kommer då i stället för Bibeln i denna nya värld? Finns det inga religiösa behov mer? Efter Romarbrevet — i en värld där det blir fler och fler barnlösa familjer, utan förtryckande skikt — finns det kanske inga religiösa behov? ”Människan får förverkliga sig själv”, som en kulturapostel av den n nya typen har skrivit. Jag tänker ibland på det perspektiv som Bertil Malmberg manade fram i vad jag kallar en profetisk syn en gång: ”Tvekönad är den stora gud-gudinnan.” Det är väl någonting av det som kommer — en tvåkönad gud-gudinna — för fadersgestalten måste ju bort om det här skall förverkligas. Herr talman! Då jag ändå i dag påstår att kristendomen är framtidens tro och Bibeln det unga släktets bok, och att dessa principer skall visa sig riktiga också i framtiden, tror jag att majoriteten av dem som vi kallar våra väljare ännu är motståndare till den lagändring som Sveriges riksdag tänker besluta om. Jag yrkar bifall till Gunde Raneskogs reservation.

Herr talman! Jag skall inte replikera Gunde Raneskogs sista angrepp på mig. Han gjorde det i en replik på ett anförande som icke var mitt, vilket han enligt gällande debattregler inte borde göra. Jag kan nu heller inte replikera honom, det strider mot kammarens debattregler. Sådant gör man i anslutning till vederbörandes anförande resp. replik. Jag lämnar Gunde Raneskog därhän, han har ju en väl så kvalificerad sekond som nu har talat och som jag kan replikera på. Tore Nilsson! Det är väl ingen som förmenar Tore Nilsson att ha den uppfattning han har. Men jag tror han bör förstå varför han får så hårda angrepp. Det beror mycket på att han i ena andetaget med stora gester och salvelsefull ton talar om sin av kristen människokärlek burna syn på de homosexuella, och i nästa andetag fullständigt svänger om och betraktar homosexualitet som något mindervärdigt, något onaturligt, något skevt och något som det är samhällets plikt att bekämpa. Jag vill fråga Tore Nilsson en sak: Det är ett mycket stort antal människor som lever i ett homosexuellt förhållande eller har en homosexuell kontakt, ett mycket större antal än vi inbillar oss. Jag är övertygad om att en viss proportion också av kammarens ledamöter har sådan erfarenhet. Att två människor lever i en sådan kontakt — vad är det som är mindervärdigt med detta? Vad är det som är förvridet? Vad är det som är osunt? Vad är det som är skadligt? Vad är det som ger fördomsfulla människor rätt att jämföra dem med baggar och tjurar? Vilken rätt har ni att tala på det sättet?

Är det inte det att ni är rädda för de latenta rika krafter ni har inom er själva, men som ni psykologiskt trycker ner genom att predika en stel — och jag vill säga närmast om fascistoida ideologier påminnande — skala av värderingar i den här frågan?
Herr talman! Jag känner på sätt och vis stor sympati för Jörn Svensson — han talar öppet och fritt. Men var ärlig, Jörn Svensson!

Jörn Svensson frågar mig om jag anser det mindervärdigt, uselt och skadligt. Har jag sagt det — mindervärdigt, uselt, skadligt? Skadligt möjligen, för jag har aldrig mött någon människa som på allvar hävdat att detta var det naturliga, något som man kan vara stolt över och bli stilla inför. Men därmed har jag inte sagt att de är mindervärdiga. Jag förstår att de kanske hade en större belastning när de trädde in i världen än jag och många med mig haft. Jag tycker Jörn Svensson kan vara ärlig även här, och inte påstå att jag har sagt någonting som jag inte sagt. Jörn Svensson sade sedan att vi hade en trång sexuell syn och att vi skulle vara förtryckta på något sätt. Får jag fråga Jörn Svensson om han läst Bibeln. Jag har hållit på med det sedan jag var barn, och jag har ändå läst för litet. Där talas det om att mannen kände sin hustru. Där finns inget fördömande av det. Det vart barn, osv. Jag kan ta fram Höga visan, jag kan ta fram evangeliets syn, jag kan ta fram min frälsares syn, och jag kan ta fram Pauli syn, då han talar om äktenskap, om samliv, om mänsklig kärlek osv. Det finns kyrkliga riktningar, det finns samfund och enskilda kristna som har förvrängt detta, men det är oriktigt att påstå att vi som i dag tror på Bibeln skulle ha en trång och förvänd syn och att det är orsaken till vår inställning. Det kan hända att det finns sådana fall, men jag vägrar att gå med på de generaliseringar Jörn Svensson gör. När Jörn Svensson talar om fadersgestalten är han på något sätt inne på det tvekönade, om jag får använda den bilden. Blir det bättre om vi läser: ”Moder vår, som är i himmelen”?
Herr talman! Jag förundras ständigt på nytt över dessa professionella predikanters dialektiska begåvning. Här sade Tore Nilsson återigen att han inte vill fördöma de homosexuella. Men i nästa ögonblick sade han faktiskt att homosexualitet är någonting onaturligt. Han sade till yttermera visso att det var någonting som vi icke kan förbli stilla inför! Med det kan han bara mena en enda sak: Detta är någonting som vi måste vidta åtgärder mot, åtgärder som vi icke vidtar mot människor med en annan sexuell läggning. Då frågar jag: Vari ligger det osunda och onaturliga?

Stämmer Tore Nilssons betonande av den kristna människokärleken i det ena andetaget överens med hans filosofi gentemot de homosexuella i det andra? Tycker Tore Nilsson att det är särskilt logiskt att tala om hur betänkligt det äratt en vuxen man i en erotisk avsikt närmar sig eller tar kontakt med en 16 årig pojke? Det kan ju vara precis lika bra eller precis lika skadligt — beroende på det individuella fallet — som om en vuxen man i en erotisk avsikt närmar sig en 16-årig flicka. Jag kan inte inse att de två fallen skulle skilja sig från varandra. En erotisk kontakt som uppstår i ett sådant sammanhang kan vara positiv, kan vara någonting som båda parter upplever som någonting riktigt och fint. Det kan naturligtvis också vara någonting annat. Men det har ingenting att göra med om kontakten sker utifrån ett homosexuellt eller ett heterosexuellt perspektiv. Det är bara i den fördomsfulles värld som det homosexuella är någonting så oerhört skrämmande och perverst. När man ser saken på det sättet är det inte de homosexuella man är rädd för, utan det är de krafter som finns latenta inom en själv som skapar denna ångest och dessa fördomar mot det som är olikt vad som konventionellt betraktas som ”normalt”.
Herr talman! Skall vi tvista om predikanternas och Jörn Svenssons dialektiska begåvning så tror jag att Jörn Svensson tillhör de mest begåvade. Han säger att de åtgärder som jag ropar på skulle vara fel. Men här gäller det de unga. Jag måste fråga: Om en 15-åring, en son eller dotter till mig eller Jörn Svensson, mot sin vilja av en vuxen man eller kvinna förs in, drivs in, lockas in, betalas in i ett förhållande som är emot hennes eller hans natur och vilja — anser då Jörn Svensson att det är demokratiskt, jämställt och riktigt att så får ske? Är detta respekt för människans integritet? När 18-årsåldern är passerad och myndighetsåldern inträtt blir det väl delvis på ett annat sätt, men även då har det funnits och kan finnas fall där man med browning tilltvingat sig sexuellt umgänge. Jörn Svensson anger siffran 30 96. Men jag är nog inte den enda som sätter ett stort frågetecken inför den uppgiften. Och när han talar om att de homosexuella skulle drabbas av våra åtgärder måste jag fråga: Om en vuxen bevisligen, kanske med tvång, sökt kontakt med någon som inte velat detta och får en korrigering, skall man då tala om att människan drabbas av förtryck — Tore Nilssons eller samhällets förtryck? Jag tycker det är upprörande. Ju mer jag lyssnar på Jörn Svensson, desto mer skrämd blir jag inför tanken på vad som kan ske. Han säger att det är någonting inom oss som är fel. Ja, Jörn Svensson, om vi skulle rannsaka oss så kanske det finns fler som inte är tillfredsställda inom sig. Flickan på 16 år kan möjligen bli gift med den där mannen och få ett långt lyckligt äktenskap. Jag kan inte jämställa ett närmande mellan en vuxen man och en 16-årig flicka med ett närmande

Herr talman! Det här är en stor och känslig fråga. Och jag håller med Carl Lidbom om att i dag, när vi behandlar en sådan fråga, borde justitieministern eller någon annan i regeringen varit här — ytterst är ju regeringen ansvarig för de propositioner som framläggs. Det har sagts mycket här och jag skall bara tillägga några funderingar. Tänk att vi i Sveriges riksdag skall ha så svårt för att skilja mellan sak och person, mellan person och handling. Vi borde hjälpas åt för att finna vägen dit. Jörn Svensson talade om förtryck. Jag hoppas att Jörn Svensson vill medverka till att allt förtryck i vårt land och i vår värld kommer bort — inte minst det förtryck som finns i de socialistiska länderna mot dem som vill bära en kristen bekännelse. Han talade om hets. Och sedan kom Bertil Johansson upp och sade att vi fördömer människor. Jag vet inte var Bertil Johansson träffat på dessa som fördömer personer. Det är tydligen svårt att skilja det från att man kan ha en attityd mot en handling som man inte anser riktig utan att fördöma själva personen. Får jag säga: Vi har aldrig, Jörn Svensson, förmenat någon sexualiteten — det är bara ett påfund. Vad det gäller i dag och vad vi särskilt behandlat i vår motion är sänkningen av åldersgränsen till 15 år, och det har varit en mycket känslig fråga när vi diskuterat med människor under några dagar nu. Det måste i ett samhälle finnas en gräns mellan rätt och orätt. Man kan aldrig bygga ett demokratiskt samhälle utan att ha förbud och utan att utmäta straff. Det finns i vårt samhälle många förbud och många straff för överträdelser mot dessa. Carl Lidbom sade att dessa människor blev utsatta för lidande. Får jag säga att varje straff innebär ett lidande. Det är ett lidande för alla människor som av olika anledningar råkar in i en situation som gör att de ådöms ett straff. Det har talats om förhållandena på små orter. Var än en människa bor innebär det ett lidande att bli utsatt för ett straff. Man kan säga att det är sorgligt att vi i vårt samhälle inte har kommit till rätta med detta som heter straff. Vi borde komma dithän att vi får evangeliets syn på straffet, nämligen att man skall ge människan en chans till bot och vård. En hel del av oss här har den kristna livsåskådningen. Det finns i vårt land ännu inget förbud för oss kristna att ställa upp på en lista och komma in i riksdagen. Det finns väljare som röstar på oss, och de vet precis vad vi går för. Det finns alltså personer här som har den kristna livsåskådningen, och vi hoppas att vi alltid skall få ha det så i vårt land. Då har vi också rätt att framföra vår uppfattning. Man skall inte förvränga evangeliet. Jag skulle helt kort vilja ge evangeliets 15 syn. Den finner vi i berättelsen om hur Jesus möter det följe som skulle stena en kvinna för att hon fört ett utsvävande liv. Jesus frågade kvinnan: ”Har ingen dömt dig?” Hon svarade: ”Herre, ingen.” Då sade han till henne: ”Icke heller jag dömer dig.” Det är evangeliet. Påstå aldrig att evangeliets försvarare och anhängare av den kristna livsåskådningen har gått ut för att fördöma människan! Sedan säger Jesus: Gå, du kan få en ny start —det finns hopp även för den som det har snott in sig för aldrig så mycket. Jesus säger, och det är evangeliet: ”Gå, och synda icke härefter.” Han sade inte: Gå och lev som förr! Han sade i stället: ”Gå, och synda icke härefter.” Hans mening var: Jag dömer dig icke, du kan få en ny start och börja ett nytt sätt att leva. Det är evangeliet, och det är det vi står för. Nu skulle jag vilja fråga Jörn Svensson och alla andra som förfäktar samma synpunkter som han: Vart går de människor i dag som av olika skäl kommer i nöd? Vart söker de sig? Jag skulle vilja svara: De söker sig dit där de kan möta barmhärtighet och förståelse. Välkomna till oss där vi arbetar på vårt område för att ta hand om dessa människor, även de människor som råkat illa ut på det sexuella området, t.ex. de homosexuella. Min taletid är slut, och jag skall be att få återkomma.
Herr talman! Jag är mycket ledsen om Sven Johansson av mitt anförande fick uppfattningen att jag antydde att ni dömde människor med ett avvikande beteende. Det sade jag inte. Jag sade i stället att vi nu har en öppnare syn, osv. Jag är också ledsen för att Sven Johansson faktiskt intog en dömande attityd från talarstolen. Jag däremot dömde ingen. Jag sade att toleransen nu är större och att det är till båtnad för alla. Sedan skulle jag vilja säga till Tore Nilsson att bedömningen av tvång blir precis densamma efter den här lagändringen som tidigare. Det gäller både homosexuellt tvång och heterosexuellt tvång. Tvånget bedöms lika hårt, och där är det alltså ingen ändring, Tore Nilsson och även Sven Johansson, om nu han har samma uppfattning som Tore Nilsson. Det sade jag också i mitt inledningsanförande. Propositionen har heller inte tagit upp detta. Det gjorde däremot sexualbrottsutredningen, men den fick ju också en svidande kritik på detta avsnitt.
Herr talman! Jag fick inte så mycket nåd som de andra talarna när det gällde att överskrida min talartid, men jag får väl finna mig i det och jag vill först helt kort bara tillägga att Bertil Johansson använde ordet fördöma. Låt mig sedan svara på frågan varför vi är emot sänkt ålder. Det är därför att vi vill hjälpa de unga pojkar som råkar illa ut. Under vår långa gärning på det här området har vi fått möta så många sådana, och det gör att vi i dag känner att det vore ett allvarligt misstag att sänka åldersgränsen. I ett brev som jag har fått står det: Jag är så lycklig som homosexuell, och jag upplevde min lycka som outsägligt stor när jag fick stå inför en skolklass och tala om det homosexuella. Och när jag såg reaktionen, då upplevde jag en outsäglig lycka. Nr 93 Efter att ha läst sådant kan ingen komma och säga annat än att det finns ett d Fredagen den riskmoment här, att unga pojkar i pubertetsåren kan bli vilseledda.

Herr talman! Det har sagts så mycket i denna fråga att jag skulle kunna nöja mig med att i stort instämma i de anföranden som hållits av Gunde Raneskog, Tore Nilsson och Sven Johansson. Eftersom jag har väckt motionen 211 tillsammans med partikamraterna Rolf Sellgren och Bernt Ekinge vill jag emellertid säga några få ord. Jag begränsar mig därvid till vad vi har tagit upp i motionen, nämligen bestämmelserna i 6 kap. brottsbalken om otukt med ungdom och förförelse av ungdom samt ändring av dessa bestämmelser så att samma åldersgränser skall gälla för homosexuella och heterosexuella förbindelser. Enligt vår uppfattning innebär propositionen 69 att man alltför brådskande och delvis i onödan experimenterar genom att ta bort de skyddande bestämmelser som nu gäller. Bertil Johansson sade i sitt anförande att man i utskottet hade att ta ställning till vad som framförts av många olika remissinstanser, och han erkände att det i utskottet förelegat diametralt motsatta uppfattningar i en del frågor och att man på sätt och vis hade lyssnat mer på den ena parten. Det är naturligtvis alltid svårt att ta ställning när det finns så olika uppfattningar, och jag respekterar dem som trots det kan hålla fast vid en ståndpunkt. Men samtidigt vill jag säga att det är många även utanför utskottet som har lyssnat och lyssnar på de här remissinstanserna, och de har kommit fram till en annan uppfattning än Bertil Johansson. De anser att man lämnar ut en hel del ungdomar som är i en mycket känslig ålder.

Dessa ungdomar bör få det skydd som lagen kan ge dem. Jag vill hålla med Carl Lidbom och Sven Johansson om att det är skada att justitieministern inte är närvarande här i dag, men vi har ju fått förklaringen härtill. Jag hade annars bra gärna velat fråga justitieministern varför man så totalt har ignorerat de stora grupper i vårt land som med oro har följt de förändringar i samhällssynen som är på gång och som bl.a. propositionen 69 av många anses utgöra ett bevis för. Jörn Svensson, som jag så många gånger beundrat för hans omsorg om de svaga i samhället, målar här ut människor med andra åsikter i väldigt hårda ord och kallar dem mörkmän av svåraste slag. Då måste det framhållas att han därmed sätter samma stämpel på massor av ungdomsarbetare i vårt land. Vi motionärer har nämligen kontaktats per brev och per telefon och vi har haft personliga samtal med stora grupper ansvariga, jag stryker under ansvariga, ungdomsledare. Jag vill också påpeka att de inte bara kommer ur de religiösa lägren, som man kanske annars vill tro. Jag har funnit att de alla ” varit besjälade av omsorg om de svagare, om de unga i deras mest labila ålder. Jag har upplevt denna oro som ansvarsmedveten och äkta, och absolut inte som någon reaktionär yttring från deras sida. Jag tror inte att vi så totalt kan ignorera dem som skett här i dag. Jag skall inte orda vidare i denna fråga, herr talman, utan jag nöjer mig med att hänvisa till vad vi framfört i motionen 211 och yrka bifall till reservationerna 1 och 3, som är fogade till detta betänkande.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna debatt för att anföra några synpunkter på de motioner som lagts fram med anledning av att åldersgränserna för homosexuella och heterosexuella handlingar i straffrättsligt hänseende blir likställda. Men först vill jag uttrycka min tillfredsställelse över att utskottet har tillstyrkt propositionens förslag på den här punkten. Jag har själv tidigare motionerat i frågan. Motionerna 209, 210 och 211 går emot förslaget. Motionärerna är, som jag ser det, negativt inställda till homosexualiteten som sådan och tycks se den som uteslutande ett sexuellt beteende. Det är som om man tror att de homosexuella bara ägnar sig åt könsligt umgänge med part av samma kön och att känslor som ömhet, omtanke och mänsklig värme inte existerar hos dessa människor. Det är ju helt felaktigt. Att de homosexuella skulle vara mer sexualfixerade och ha starkare sexualdrift än heterosexuella finns det heller inte något som helst belägg för. Det finns nog variationer när det gäller detta på båda hållen. Jag kan inte se annat än att motionärerna är rädda för homosexualiteten. Det avspeglas i alla de värdeladdade ord som har använts, ord som: mycket allvarligt, svårigheter, skrämmande, förnedra, otillbörligt, förödande verkan, avskräckande, för att nämna några av dem. De svårigheter man talar om kan inte, som motionärerna hävdar, vara förknippade med en homosexuell läggning. Svårigheterna hänför sig nog mer till de diskriminerande attityder som de homosexuella möter i samhället. Det är attityderna i samhället som måste förändras för att de homosexuella äntligen någon gång skall betraktas som vanliga människor. Det måste ju ligga i samhällets intresse att låta varje människa utvecklas efter sina personliga förutsättningar. Motion 209 bygger på Bibeln. Men det är då sannerligen inget kristet kärleksbudskap som framförs. Tvärtom anser jag att det är ett inhumant synsätt, och jag undrar vad de många kristna homosexuella anser om denna motion. Jag tycker att rädslan skiner igenom. I motion 210 säger man sig ha full förståelse för de homosexuellas problem, men man vill ha kvar diskrimineringen, som innebär svårigheter för personer att på ett naturligt sätt ge uttryck för sina känslor inför personer av samma kön och att kunna vara öppna och naturliga. Ja, nog är det en underlig form av förståelse. Jag skulle nog vilja påstå att man inte förstått någonting. Motion 211 tar mest upp en massa citat som man inte heller kan säga är helt — Nr 93 rättvisande. Det finns inga som helst belägg för att en ung människa i Fredagen den puberteten skulle kunna ”förföras” till att bli homosexuell. Jag tror inte på — 10 mars 1978 den teorin. Tvärtom tror jag att en ung människa, som blir utsatt för ett närmande av en äldre homosexuell, kommer att ta avstånd från den sortens närmanden, om det inte redan tidigare finns en homosexuell känsla, då det naturligtvis kan vara en fördel att få litet hjälp och förståelse. Jag tycker att vi för allt i världen äntligen skall låta de homosexuella få ett likaberättigande i det svenska samhället. Det beslut som vi skall fatta i dag är ett steg. Det finns fortfarande diskriminering på många andra områden. Samhället är fortfarande inriktat på heterosexualitet och familjebildning. Men i detta demokratiska samhälle måste det få finnas även andra grupper. De homosexuella har länge nog tvingats gömma sig. Låt oss slippa moraliska värderingar och en massa bibelcitat. Låt i stället den homosexuella frigörelsen parallellt med en förändring av samhället och dess könsroller leda till möjligheter för varje enskild människa att utvecklas och leva i enlighet med sin egen personlighet. Det är synnerligen angeläget att inte bara åstadkomma rättslig jämställdhet utan också sträva efter att även relationer mellan personer av samma kön skall ses såsom något naturligt. Jag tycker nog att det i den debatt som har förts här i dag skinit igenom en attityd, som sannerligen inte är medmänsklig gentemot dessa som vi kallar avvikande människor. ; Herr talman! Med detta korta anförande yrkar jag bifall till utskottets hemställan under punkten 1 i betänkandet.

Det är också justitieutskottéts mening att så skall ske. Men beklagligt nog har inte utskottet kunnat lägga fram sitt betänkande utan reservationer på denna punkt. Grundtanken i de motioner som Gunde Raneskog har reserverat sig för är att sexualiteten är en från andra mänskliga relationer isolerad relation. Kvinnorörelsen och många män med den har framför allt under de senaste åren arbetat intensivt för att få en förändrad syn på sexualiteten och kritiserat den patriarkaliska synen, som ser sexualiteten isolerat. Den förförelseteori som nämnts flera gånger i debatten bygger på den patriarkaliska synen. Kvinnorörelsen har visserligen vunnit framsteg på många områden. Utredningen om sexualoch samlevnadsundervisningen i skolan tog just upp 79 detta. Homosexualiteten är inte något annorlunda i detta sammanhang. Homosexualiteten är ett uttryck för en vilja till gemenskap, och gemenskap skall inte bestraffas. Herr talman! Jag skulle också vilja säga några ord om den del av propositionen som handlar om en avkriminalisering av incest mellan vuxna frivilliga. Regeringen och utskottsmajoriteten har avstått från att lägga fram förslag till avkriminalisering. Remissinstanserna, som behandlade den här frågan i samband med ställningstagandet till SOU 1976:9, var tämligen eniga om att det fanns skäl för en avkriminalisering. Ett av de remissvar som avlämnades var också undertecknat av mig, som Lisa Mattson mycket riktigt påpekade här tidigare. Beklagligt nog har inte denna uppfattning varit allmänt förankrad, trots remissförfarandet. Det är min uppfattning att en avkriminalisering nu skulle kunna skada mer för de många icke kända fallen och bli en större psykisk press för dem med tanke på den opinionsstorm som en avkriminalisering just nu skulle kunna väcka. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till propositionens förslag och finner anledning att avvakta i frågan för att återkomma vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Jag lovade att kort återkomma i sakfrågan under debattens gång, och det kan passa bra efter Bonnie Bernströms inlägg. Detta ärende är egentligen litet bekymmersamt ur en synpunkt. Det förslag som jag har framlagt handlar om att försöka undanröja de sociala konsekvenserna av att vi behåller incestparagrafen. I sak finns det egentligen ganska liten skillnad mellan majoriteten och reservanterna när det gäller grundinställningen. Bortser vi från grundproblemet, om incestbrottet skall vara kvar eller inte — vi har kommit till att det skall vara kvar — och ser till hur man skall behandla dem som upptäcks för incestbrott, så skriver ni själva inom majoriteten, och dit hör ju bl.a. Bonnie Bernström, att det står klart ”att omständigheterna vid de få fall av incestbrottslighet, som kommer till myndigheternas kännedom, ofta är mycket särpräglade och inte sällan starkt ömmande”. Ja, det är så - det är ofta oerhört synd om de här stackarna som råkar ut för detta, och det är kanske ännu mera synd om deras familjer ibland, med den skandalisering som denna typ av processer kan åstadkomma. Vi hade i all enkelhet föreslagit att man skulle lösa detta på det viset att man begränsar åtalsmöjligheterna och ser till att det i praktiken inte blir mer än högst något enstaka åtal om året. Och jag är väldigt förvånad över att människor inom den borgerliga majoriteten, som jag vet i sak delar min uppfattning, ändå inte kan komma oss till mötes på den här punkten. Vi tycker detsamma och vi vill egentligen nå samma mål, men på något sätt har det blivit ett slags prestigelåsning. Sedan denne olycksalige justitieminister har haft så många missöden med sina propositioner har ni inte velat låta honom lida ytterligare ett prestigenederlag genom att fila eller ändra det Nr 93 minsta på den proposition vi nu har framför oss. Men det gäller ju inte vår prestige, utan det gäller ett antal människor som vi kan befria från ett visst lidande. Jag skulle vilja vädja till Bonnie Bernström och en del andra här som har givit uttryck för samma uppfattning i sak som vi: Följ er övertygelse och låt justitieministern klara sin skamfilade prestige själv!
Herr talman! Jag instämmer i vad Carl Lidbom säger, att målet är detsamma. Vi skiljer oss emellertid i uppfattning om vilken metod vi skall välja för att nå målet. Jag har inte suttit lika länge i riksdagen som Carl Lidbom, men min erfarenhet är att om en lagstiftning mjukas upp och man sedan återkommer och motionerar i frågan, så får man ofta från utskottet ett svar som går ut på att med hänvisning till att lagstiftningen ändrades för ett år sedan eller något sådant har utskottet inte för avsikt att vidta några åtgärder. Mot den här bakgrunden tycker jag det är bättre att behålla den lagstiftning som vi nu har för att vid ett senare tillfälle, då opinionen kanske har lugnat sig något, återkomma med en motion som innebär en avkriminalisering av incestuösa förbindelser mellan vuxna frivilliga.
Herr talman! Låt mig bara helt stilla försöka klara ut vad Bonnie Bernström egentligen tänker. Är vi inte ense om att det tiotal incestfall som vi har per år inte är så mycket? Och de som förekommer är i regel totalt onödiga. De är grymma och verkningslösa, och det är synd om dessa människor och deras skandaliserade familjer. Vad är det då som gör att det är bättre att ändå låta det vara som det är? Vad är det som gör att det är bättre att under några år låta ett antal människor, ett antal familjer, lida i onödan? Bättre från vilken synpunkt då — att vänta tills opinionen har mognat, så att man kan avskaffa incestbrottet? Vi kan få bort de sociala skadeverkningarna av incestparagrafen i dag, om vi följer vår övertygelse. Vad väntar vi på?
Herr talman! Carl Lidbom förstår inte mig, men jag förstår inte heller Carl Lidbom. Ungefär tio fall per år döms enligt den här paragrafen. Carl Lidbom vill ha ännu färre fall per år, och det är i och för sig ett behjärtansvärt intresse. Jag har emellertid en känsla av att om man liberaliserar lagen, finns det risk för att det längre fram kan bli svårare att vinna gehör för ett totalt avskaffande. Vi skiljer oss alltså då det gäller valet av metoder för att nå en avkriminalisering av incest. Jag tror inte att det som står i lagboken i det här fallet är oväsentligt för de människor som nu har incestuösa förbindelser. Även lagen i sig är ett 81 problem socialt sett. Därför kan man inte bara resonera som så att man skall eliminera de sociala konsekvenserna samtidigt som man har kvar lagen.

Herr talman! Jag skall efter denna långa debatt fresta kammarens ledamöter med ett litet inlägg, eftersom jag tycker att det bör ges en något mera nyanserad bild efter de anföranden som hållits med åberopande av bibeln och kristendomen. Jag, och många andra, reagerade naturligtvis mot den okänslighet som vissa talare gav uttryck för i denna fråga. Det är givetvis ett faktum att vissa personer är homosexuella liksom att det finns avarter när det gäller både de homosexuella och de heterosexuella. Vi är naturligtvis emot såväl underhållningsvåld som pornografi i dess dåliga former, oavsett vad det är fråga om för människor. Jag skall ta fram en skrift som utgivits av förlaget Verbum. Boken heter ”De homosexuella och kyrkan” och har skrivits av en arbetsgrupp. Uttalandena är inte auktoriserade av svenska kyrkan, men ärkebiskopen har skrivit ett förord där det bl.a. heter: ”Förståelsen av de människor i ett svårt läge, som det här är fråga om, har tidigare hindrats av att vår kunskap om hithörande ting varit mycket begränsad. Genom denna bok utvidgas vårt vetande betydligt och oberättigade fördomar kan undanröjas.” I en sammanfattning kan man läsa följande: ”Om man har blicken öppen för skapelsens mångfald, måste man konstatera, att homosexualiteten tillhör somliga människors natur. Anhängarna uppfattar inte den homosexuella läggningen som perversion, när den uppträder i sin genuina gestalt. Att följa sin natur är för den genuint homosexuelle lika självklart som det är för den heterosexuelle att följa sin. Men vare sig det gäller homosexuell, heterosexuell eller annan läggning, finns det gränser uppsatta för naturargumentet.

Det heter i boken bl.a.: ”Däremot får man i bibeln ingen vägledning om den varaktiga formen.

Till slut vill jag bara anföra ett citat från Pontus Wikner, som var homosexuell. Han säger: Nr 93 ”För Gud är avgörande endast det sinnelag, i vilket gärningen göres.” Fredagen den
Herr talman! Fru Lilly Hansson sade tidigare: Låt oss slippa bibelcitat! Det är den nya stilen i Sverige, och jag beklagar den. Jag skall trots denna uppmaning ändå anföra ett citat ur Bibeln: ”Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!” Det står väl klart att ju lägre åldersgränser man sätter när det gäller homosexuella förbindelser, desto större är risken för förförelse. Jag är oroad över att inte alla ledamöter här i kammaren tycks se den risken, men jag vädjar till ledamöterna inför omröstningen att se allvarligt på frågan och stödja Gunde Raneskogs reservation.